Fru talman! Jag vill säga några ord rent allmänt om miljöpartiets handelspolitik. Miljöpartiet vill ha ett öppet samarbete med alla länder, särskilt med våra nordiska grannländer och med de u-länder som behöver vår solidaritet. Särskilt vill vi ha samarbete inom problemområden där varken Sverige eller något annat land rimligen kan nå tillfredsställande resultat ensamt. Ett exempel på sådana problemområden är frågan om skydd mot miljöförstöring, en miljöförstöring som är osolidarisk i alla de bemärkelser som Lars Norberg nämnde när han talade om solidaritet. Ett annat viktigt problemområde är frågan om utnyttjande av naturresurser som ej förnyas. Det gäller alltså att stoppa fortsatt hänsynslös rovdrift på sådana resurser, en rovdrift som är osolidarisk framför allt mot människor i u-länder och mot kommande generationer i alla länder. Ett tredje viktigt stort, gemensamt problemområde gäller frågan om att åstadkomma politisk insyn i och möjlighet till styrning inom olika forskningsoch utvecklingsområden, bl.a. inom gentekniken. Det finns många fler viktiga problemområden, som kräver ett gott och öppet internationellt samarbete, men jag skall inte gå in på dessa. Miljöpartiet vill också medverka till människors fria rörlighet över alla geografiska gränser, inte bara över de nordiska gränserna eller gränserna till EG-länderna. Miljöpartiet vill också ha en fri och solidarisk handel med varor och tjänster mellan alla länder, utom för närvarande med Sydafrika. Denna handel måste bedrivas med hänsyn till och med respekt för människors och djurs liv och hälsa samt arters fortbestånd. Här måste, menar miljöpartiet, varje land ha rätt att upprätthålla sina hälsooch miljönormer och inte tvingas sänka dessa till en minsta gemensam nämnare, som kanske påverkas av inflytelserika storföretag. Miljöpartiet anser också att varje land skall ha möjlighet och rätt att skapa en hög grad av självförsörjning med livsmedel och energi. Därför anser vi att det svenska jordbruket skall reformeras, inte bara så att det blir giftfritt och naturligt utan också så att det skyddas mot den utslagning som vi riskerar genom att andra länder här dumpar överskott av livsmedel. Vi vill också att det skall vara möjligt att införa restriktioner mot handel med företag och länder som beter sig omänskligt mot sin arbetskraft eller på annat sätt. I detta avseende är Sydafrika ett exempel, och i fråga om detta land har man i Sverige varit enig. I miljöpartiet ser vi oss som européer och världsmedborgare. I den här debatten har andra kallat oss för isolationister. Jag har, fru talman, svårt att förstå det. Jag kan inte förstå hur det missförståndet har kunnat uppkomma. Vi är rädda för att en ensidig anpassning till EG kan leda till att vårt land tvingas ini en gruppisolationism tillsammans med EG-staterna. Visst har EG högre murar mot andra länder än vad Sverige har. Hade man inte det, varför skulle man då vara så angelägen om att komma innanför dessa murar, vilket Prot. 1988/89:108 denna EG-anpassning handlar om? 3 maj 1989 Det finns risker med ökad blockbildning inom världshandeln, och dessa skall inte underskattas, sade utrikeshandelsministern, som inte längre är närvarande i kammaren. Det skulle ha varit spännande att få höra vad hon menar med det. Frågan är om inte de riskerna också uppstår med ett vidgat EG-block och en svensk anpassning till och ett nära samarbete med ett sådant block. Per-Ola Eriksson tog upp Nordenfrågorna och vikten av att ta bort handelshindren. På den punkten håller vi verkligen med honom. En annan viktig bit är frågan om EFTA. Utrikeshandelsministern frågade varför vi inte säger någonting positivt om EFTA. Det gör vi gärna från miljöpartiets sida. Vi tycker att vårt land skall vara solidariskt med EFTA, som tyvärr har krympt. Vi tror att det kan finnas starka krafter i Danmark som vill tillbaka till EFTA. En viktig fråga som kommit upp i debatten men som kräver ytterligare belysning är fackets och andra intressegruppers ökade kontroll av samarbetet över gränserna. De multinationella företagen har ju ett sådant samarbete, och det är viktigt att man också när det gäller kontrollen får ett internationellt samarbete för att få en motkraft mot de internationella företagen. Jag får, fru talman, nöja mig med detta, eftersom min taletid nu är slut.

Fru talman! Ute i en underbar vårsol lever hela Sverige, och i detta parlament skall nu kammaren under ett par timmar debattera regionalpolitiken och tala om hur Sverige skall leva. Den här debatten blir kanske litet annorlunda jämfört med vad vi är vana vid när det gäller att debattera regionalpolitik. Det kan väl i någon mån bero på att vi nu, formellt åtminstone, bara skall debattera anslagsfrågorna, kopplade dels till budgetpropositionen, dels till den av regeringen föreslagna tilläggsbudgeten. Vi får senare i år en ny debatt om ett antal motioner, som skjutits upp till hösten, då vi dessutom kommer att diskutera riktlinjer och principer för regionalpolitiken. Vi lever dessutom i vetskapen om att den regionalpolitiska utredningen om några veckor kommer att vara klar med sitt betänkande. Det är väl rimligt att tänka sig att debatten, när den utredningen lagt fram sitt betänkande, får ny näring. Till nästa vår bör riksdagen rimligtvis kunna behandla den proposition som regeringen kommer att lägga på riksdagens bord, och riksdagen får då fatta beslut om en politik för regional utveckling under 90-talets första hälft. Det är mot den bakgrunden som dagens debatt kommer att utformas. Det kan innebära att debatten blir något kortare än de regionalpolitiska debatterna brukar vara, till glädje för kammarens ledamöter och för dem som planerar kammarens arbete. Fru talman! Betänkandet behandlar ett antal anslagsposter inom regionalpolitiken: anslag till stödformer som lokaliseringsbidrag, lokaliseringslån, sysselsättningsstöd och offertstöd. Moderata samlingspartiet är sedan flera år tillbaka tämligen kritiskt inställt till flera av dessa stödformer. Vi har riktat kritik mot det regionalpolitiskt betingade stödet, därför att vi tycker att detta alltmer blivit ett ganska vildvuxet lapptäcke. Det har blivit svåröverblickbart för alla, både för dem som skall söka stödet eller åtnjuta det och för dem som skall administrera stödet. Vi tror också att stödet på en del punkter har blivit mindre verkningsfullt. Det kan bli ett problem i framtiden att ha denna stödflora om vi skall kunna harmonisera vår regionalpolitik gentemot den Europeiska gemenskapen. Vi har därför försökt att under senare år utarbeta alternativa former för det industripolitiska stödet, som vi kallar för riskgarantilån, och som kan hanteras både på den regionala och på den nationella nivån. Riskgarantilånet utgör en ersättning för ett flertal olika stödformer, som vi upplever som kanske något föråldrade. Detta finns redovisat i reservation nr 2, som jag härmed yrkar bifall till. I reservation nr 10 tar vi upp frågan om de sänkta egenavgifterna. Vi tror att det är viktigt för en regional utveckling att man får en rimlig kostnadsnivå för näringslivet. Därför har vi sedan några år tillbaka framlagt förslag om sänkta egenavgifter i stödområdena A och B med 10 resp. 3 Ze. Vi vill göra det här området snävare så att det inte omfattar stödområde C och begränsa stödet bara till de områden i landet som har de största problemen, inlandet och fjällkommunerna. Med denna begränsning av stödet till dessa områden kan vi nog vinna en viss sympati och förståelse för den stödformen också när det gäller vårt arbete med att harmonisera mot gällande EG-bestämmelser. Däremot är detta tveksamt om man låter stödet gälla kustregionen, stödområde C, som för närvarande gäller i Norrbotten, vilket också framgår av vår reservation nr 10. Man kan av det arbete som diskuteras här i kammaren när det gäller regional utveckling förvänta sig att se resultat av detta ute i regionerna. Inom regionalpolitiken talar man mer och mer om att dra nytta av den tillväxtkraft, den entreprenöranda och den vilja till förändring och förbättring som finns ute i regionerna. För detta ändamål finns det ett anslag inom regionalpolitiken, tidigare kallat C4 numera omdöpt till D4-anslaget, nämligen länsanslaget för regionala utvecklingsinsatser. Utskottet och kammarens diskussion om regionalpolitiken har alltmer kommit att kretsa kring just denna anslagstyp, kanske inte så mycket för beloppets storlek — totalt handlar det inte om några himlastormande belopp, ca 800 milj.kr. som utskottsmajoriteten föreslår — men på något sätt har detta blivit en intressant diskussionspunkt under de senaste åren.

Socialdemokraterna har konsekvent befunnit sig i reservanternas skara. Beror det på penningbristen, eller beror det på ideologi? Tror inte Marianne Stålberg på länsstyrelsens förmåga att hantera dessa anslag? Det har kommit till utskottets kännedom att många länsstyrelser har slut på pengarna. Om det bara funnes ytterligare miljoner skulle de kunna stimulera och utveckla ett antal nya projekt. Det finns entreprenörer. Vad är det som gör att socialdemokraterna har så utomordentligt svårt att bejaka just detta anslag, alltid stretar emot när det gäller att delegera beslutsrätt, att ge blygsamma finansiella resurser ut till regionerna? Är det ideologin som blockerar? Med andra ord: Man tror inte på decentralisering. Marianne Stålberg och hennes kolleger tror inte på sina partivänners möjligheter att göra dessa avvägningar ute i länsstyrelserna. Dessa regioner har ofta socialdemokratisk majoritet i länsstyrelserna. Eller är det i finansdepartementet som man tycker att pengarna används vårdslöst ute i länen? Är det bara det som prövas i finansdepartementets labyrinter som håller måttet? Det vore intressant att höra Marianne Stålberg förklara varför socialdemokraterna alltid råkar vara steget efter när det gäller att pengamässigt hantera just länsanslaget. Fru talman! Om några veckor kommer den regionalpolitiska utredningen — som i och för sig arbetat under alltför stor tidspress — att lägga fram ett antal förslag. Det finns de som menar att regionalpolitiken är ganska meningslös. Den har varit verkningslös och den betyder mycket litet när det gäller att i grunden förändra den regionala strukturen i landet. Sedan finns de som höjer regionalpolitiken till skyarna. Det kan nog finnas skäl att säga att en regionalpolitik framöver som skulle vara något begränsad av industripolitiskt stöd — måhända att man även ändrar stödformerna — kommer att vara ganska verkningslös. Däremot kan man med en politik för regional utveckling, som spänner över flera politikområden och samspelar mellan de offentliga styrinstrumenten och den enskilda sektorn, bli betydligt mer verkningsfull. Jag tror att man blir mycket besviken på den regionalpolitiska utredningen om inte den vågar ta itu med reella problem och formulera en politik som spänner över hela det politiska fältet i samspel med den enskilda sektorn. Min utgångspunkt när jag arbetar inom denna utredning är att det är ganska meningslöst att bara sitta och diskutera snävt industripolitiska stödformer. Man måste alltså spela över hela fältet. Men jag är något oroad över med vilken vaksamhet de olika sektorernas företrädare i utredningen sitter och bevakar sitt revir. Det är i och för sig deras formella uppgift, men man märker ganska snart att så fort det läggs fram idéer och förslag om litet friare samverkan över sektorsgränserna, är revirbevakarna utsända av den eller den myndigheten, det eller det ämbetsverket eller t.o.m. departementet. De blir då otroligt på alerten och tycker sig finna livsrum och luft för sin verksamhet. Utan att provocera departementschefen, som har ansvar för sitt fögderi, måste jag säga att jag — liksom fler ledamöter — känner en viss oro inför detta.

Det räcker inte bara med att det finns en statssekreterargrupp som har sammankomster då och då och avlägger några trosbekännelser om sektorsamordningens viktiga principiella roll. Det är angeläget att man i realiteten uträttar något. Litet grand av sanningens minut kommer när regeringen skall lägga fram sin proposition våren 1990. Så är också fallet med de kommande budgetpropositionerna under de kommande åren, eftersom det skall ske ett samspel mellan de olika departementen. Litet av denna samordning kunde man se ute i länsstyrelserna. Man kunde få ännu större möjligheter med en samordnad länsförvaltning. Det är därför svårt, fru talman, att å ena sidan höra regeringskansliets trosbekännelser om den samordnade länsförvaltningens välsignelser, där det går att bryta ner sektorsgränserna, och å andra sidan hela tiden streta emot när det gäller att föra pengar via länsanslaget till länsnivån. Jag tycker inte att socialdemokratins politik hänger ihop i det avseendet. Det är förvisso inte det enda exemplet på bristande kongruens, men det är ett område som vi nu debatterar och som jag har svårt att förstå. Hur kan man tro på en sammanhållen länsförvaltning samtidigt som man säger nej och åter nej till högre länsanslag? Sammanfattningsvis, fru talman, när det gäller framtiden tror jag att det är nödvändigt för att ge regionerna en större möjlighet att utvecklas att man tar fasta på ett antal områden. Jag har pekat på dem vid flera tillfällen här i kammaren, och jag tänker inte utveckla dem närmare nu. Det finns anledning att återkomma till hösten. Det gäller att ta fasta på några faktorer som alltid finns i livskraftiga utvecklingsbara regioner — närheten och tillgängligheten av gods, personer och dataöverföring. Vi har haft långa debatter om trafikpolitiken. När det gäller telekommunikationer klarar vi oss utomordentligt bra i detta land. Det kan finnas exempel på något enstaka undantag, men i stort sett är vi ett föredöme. Det har gjorts gigantiska investeringar tack vare att man hittat nya finansieringsformer på det området. På järnvägsoch vägsidan står man och stampar. Vägkapitalet förslits på ett sätt som aldrig har skett under årtionden i Sverige. Man är blockerad och finner inga konstruktiva finansieringslösningar. Detta måste till. Under de närmaste tio åren måste stora infrastrukturella satsningar göras. Det är nödvändigt att finna alternativa finansieringsformer. Det är nödvändigt att utveckla den regionala kunskapen och kompetensen. I utredningen kan vi se hur enormt viktig gymnasieskolans lokalisering är för att förhindra flykten av ungdomar från glesbygden. Det gäller främst flickorna. Det är utomordentligt viktigt att behålla ett nät med gymnasieskolor ute i de små kommunerna på så många ställen som möjligt och att det där finns frihet att spela med okonventionella statsbidragslösningar för att kunna klara detta. Det är viktigt att regionerna blir beslutsfähiga och att man vågar avhända makt från den centrala nivån, framför allt från ämbetsverken, till länsstyrelserna. Man kan där se en utvecklingsmöjlighet framöver mot en sammanhållen länsförvaltning som skall kunna ta itu med detta, om departementen och ämbetsverken vill släppa makten ifrån sig. Ibland är jag inte helt övertygad om att de vill det. Det krävs då en regering som vågar någonting. Det är också viktigt att det finns en finansiell styrka i regionen, att det finns ett rimligt kostnadsläge och att det finns ett kreativt klimat. Utredningen har identifierat ett antal problemområden — inlandet, Bergslagen och sydöstra Sverige. I dessa områden saknas definitivt en hel del av dessa faktorer, och en del andra faktorer skulle må bra av att ytterligare stimuleras. Det är angeläget att man tar fasta på detta i utredningen. Jag skall avsluta med att betrakta regionalpolitiken i ett måhända något annorlunda rumsligt perspektiv. Oftast gäller ju diskussionen om regionalpolitik Sverige och olika regioner inom Sverige. De faktorer som jag har tagit upp — närhet, tillgänglighet, kunskap, kompetens, kostnadsläge, kreativitet, finansiell styrka — kan ju lyftas upp i ett annat rumsligt perspektiv, t.ex. ett internationellt Europaperspektiv. Det är viktigt att också vårt land, som är en region i Europa, i framtiden kommer att besitta dessa kvaliteter så att inte vårt land totalt blir en isolerad del av Europa. Faran för detta är uppenbar om man skulle driva och följa en politik som en och annan i den tidigare debatten har givit uttryck åt. Jag tror att det är viktigt att vi ibland lägger en högre perspektivnivå på just regionalpolitiken. Hur man sedan, fru talman, skall kombinera EG:s syn på regionalpolitiken med vår egen förmåga att hantera detta i de områden som EG kanske inte klassar som regionalpolitiskt utsatta är en fråga om att harmonisera men också om att lära av kontinenten. Ibland gäller det att handla på ett sätt som inte sticker alltför mycket i ögonen på omvärlden. Fru talman! Det finns anledning att till hösten återkomma om de mer principiella riktlinjerna kring regionalpolitiken. Med detta vill jag yrka bifall till de reservationer i betänkandena nr 13 och nr 19 som har moderata undertecknare.

Fru talman! Folkpartiet anser att regionalpolitiken skall öka den enskildes möjligheter att fritt kunna välja arbete och bostadsort. Den skall åstadkomma en mer likvärdig ekonomisk, social och kulturell standard. 1988 uppvisar en positiv sysselsättningsutveckling i landet. Detta gäller inte bara expansionsområdena i landet, utan arbetslöshetstalen har minskat i stort sett i hela landet. Men denna mycket blygsamma förbättring skall ses i ljuset av den utveckling som skett i första hand under hela 80-talet. Den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik sedan 1982, den s.k. tredje vägen, harlett till ökade regionala obalanser i landet. Detta påstår regeringens egen expertgrupp ERU i en rapport till den regionalpolitiska utredningen. Expertgruppen förutspår också att tiotusentals industrijobb kommer att försvinna från Norrland och Bergslagen under 90-talet. Regeringens regionalpolitik har inte varit så framgångsrik som det gång efter gång sagts från talarstolen i denna kammare. Det är därför med oro vi kan se vilken tystnad den nye ministern för de regionala frågorna visar inför de svåra arbetsuppgifter hon har fått. Folkpartiets bedömning är att de långsiktiga problemen när det gäller den regionala balansen kvarstår. Det scenario som den regionalpolitiska utredningen 1984 och olika expertgrupper målat upp har inte förlorat sin aktualitet. De regionalpolitiska problemen är i dag mer komplicerade än tidigare. Regionerna drabbas av en dubbel obalans. Man har svårt att skapa och behålla arbetstillfällen samtidigt som man saknar arbetskraft till vissa områden, främst när det gäller nyckelpersoner. Även den offentliga sektorn har problem att rekrytera arbetskraft. Detta är särskilt allvarligt mot bakgrund av ålderssammansättningen hos befolkningen i glesbygden. Fru talman! De är ett faktum att de regionalpolitiska problemen nu är mer sammansatta. Det är brist både på arbetstillfällen och på arbetskraft. Därför måste regionalpolitiken ändras från att ha varit lokaliseringspolitik till att bli mobiliseringspolitik. Folkpartiet har sedan flera år tillbaka med kraft hävdat att målet för regionalpolitiken måste vara att skapa miljöer som kan stimulera kreativitet och mobilisera de människor som finns ute i regionerna. Vi trodde att vi hade nått viss framgång när regeringens företrädare vid olika tillfällen började tala om att mobilisera de kreativa människorna ute i bygderna. Det var vackra ord, som vi hoppades skulle fyllas med konkret innehåll. Tyvärr har det visat sig vara mest munväder. Regeringen fortsätter att streta emot när det gäller att förse regionerna med såväl beslutsbefogenheter som ansvar för större regionalpolitiska medel. Socialdemokraterna har en övertro på selektiva insatser och framför allt satsningar på s.k. paket. Paketmodellen är självfallet bra att ha i valtider, när statsråden behöver resa ut i landet. Budskapet går ju bättre hem när man kryddar det med konkreta insatser. Att paketmodellen innebär att vissa insatser kommer vid fel tillfälle spelar mindre roll, eftersom de kommer vid rätt politiskt tillfälle för regeringen. Insatserna i Norrbotten är utmärkta exempel på att insatserna borde ha varit utspridda i tiden och mera långsiktiga, i stället för att delas ut vart tredje år. Fru talman! Folkpartiet hävdar att de regionalpolitiska stödsystemen skall följa tre principer: De centralt givna stödformerna skall i hög grad vara generella. De skall vara lätta att administrera. Det skall vara lätt för den enskilde att få veta vilka förutsättningar som gäller. 1982 införde den icke-socialistiska regeringen sänkta arbetsgivaravgifter i stödområde A. Denna nedsättning gjordes därför att Norrlands inland hade och kommer framdeles att ha särskilt stora problem. Nedsättningen skedde i de mest utsatta områdena, och den gällde all icke offentlig verksamhet. Detta ändrades av socialdemokraterna när de återfick regeringsmakten, och nedsättningen gäller i dag enbart i Norrbotten och i princip endast industriell verksamhet. Socialdemokraternas ändring av bestämmelserna har inneburit att de kommuner som tidigare hade nedsatta avgifter har fått ett försämrat konkurrensläge. Begränsningen till vissa branscher har inneburit att stödet blivit mindre effektivt. Dessutom har stödet blivit krångligt och godtyckligt. Varför anser utskottsmajoriteten att stödet inte skall gå till de områden som har det mest utsatta läget, nämligen Norrlands inland? Men det blir sannolikt som vanligt, att ni socialdemokrater kommer till insikt så småningom. Den regionalpolitiska utredningen inser säkert att folkpartiet har rätt, och därmed kommer också nedsatta arbetsgivaravgifter dem till godo som bäst behöver stödet. Herr talman! Som jag många gånger tidigare sagt anser folkpartiet inte att sådana stödformer är bra som innebär förhandlingar mellan staten och företagen. I sådana situationer kommer staten som regel till korta, därför att det sällan finns flera anbud. Folkpartiet anser även i år att offertstödet inte bör finnas kvar. Vi har för avsikt att fullfölja denna åsikt även i detta fall, till dess ni socialdemokrater inser att folkpartiet har rätt även i denna fråga. Herr talman! Det svenska näringslivet har inga problem att låna upp det kapital det behöver. Däremot har företag i glesbygderna problem med att säkerheter krävs. Folkpartiet anser att det är en klar fördel om lokaliseringslånen hanteras direkt av bankerna. Vi föreslår därför att statliga kreditgarantier skapas, som möjliggör för företagen att låna upp riskvilligt kapital via bank. Under en följd av år har riksdagsmajoriteten givit regeringen bakläxa beträffande de s.k. länsanslagen. Det är riktigt, som socialdemokraterna i utskottet skriver, att länsanslagen har ökat från 298 miljoner 1983/84 till 800 miljoner i årets betänkande. Den kraftiga utvecklingen av anslaget säger socialdemokraterna är ett uttryck för statsmakternas prioritering av det utvecklingsarbete som sker på lokal och regional nivå. Den som följt socialdemokraternas hårdnackade motstånd mot en höjning av länsanslagen under de senaste åren vill nog gärna uttrycka saken på ett annat sätt. Den samlade oppositionen i Sveriges riksdag har funnit det nödvändigt att göra denna prioritering, trots socialdemokraternas motstånd. Som jag sade i inledningen av mitt anförande verkade regeringen vara intresserad av att mobilisera de kreativa krafterna i länen. Men detta var bara munväder. Det hårdnackade motståndet mot höjda länsanslag visar snarast ett ointresse för att mobilisera människorna. En mobilisering ute i bygderna kräver att stödformerna är decentraliserade, att beslutsvägarna är korta och att beslutsfattarna har god kännedom om såväl den sökande som den miljö som företaget skall verka i. Socialdemokraternas hårdnackade motstånd motverkar detta. Under rådande högkonjunktur har också de svagare regionerna fått del av en viss expansion. Detta innebär att många investeringsobjekt väntar på att förverkligas. Ett stort antal länsstyrelser står också utan medel. Det borde vara en självklarhet att alla goda projekt skall komma till förverkligande medan högkonjunkturen håller i sig. Jag vill fråga Marianne Stålberg: Vad säger människorna i Jämtland när ni socialdemokrater år efter år håller tillbaka länsanslagen? Norrlandslänen har ju ett stort behov av insatser. Trots vetskapen om detta avstår ni från att investera när marknaden är god — en mycket besynnerlig regionalpolitik. Därtill skall läggas alla de projekt som landsbygdskampanjen har skapat. Det finns ett tryck ute i regionerna. Det är vår uppgift att leva upp till de förhoppningar som kampanjen har skapat. Glesbygdsdelegationens ordförande är ju också jämte. Han svarade på en fråga från mig för en tid sedan angående vad som skulle hända med alla de projekt som landsbygdskampanjen hade skapat. Svaret blev: Det är en s.k. bra fråga. Han känner naturligtvis sina socialdemokrater, och därmed vet han också att ni inte lägger ner någon större möda på att mobilisera människorna ute i bygderna. Jag kan bara beklaga att ni trots detta gärna tar åt er äran av att oppositionen i Sveriges riksdag höjer länsanslagen eller, som det hellre borde heta, tar ansvaret för utvecklingen i regionerna. Herr talman! I folkpartiets motion föreslår vi att maximigränsen för projektmedlen avskaffas, för att den regionala nivån skall få större frihet att göra egna bedömningar och prioriteringar. Detta är ett gammalt förslag från folkpartiet. I år har vi avstått från att reservera oss i denna fråga. Det innebär inte att vi har ändrat uppfattning. Herr talman! I reservation 16 har folkpartiet tillsammans med centern föreslagit att glesbygdsstöd bör kunna användas till transportstöd i skärgården. Det är enligt vår mening en rättvisefråga att man får möjlighet till statligt transportstöd utan den nuvarande begränsningen till ett inledningsskede om tre år. Vi förutsätter att detta beaktas när anslagen till regionala utvecklingsinsatser fördelas. Arbetsmarknadsutskottets betänkande 19 som gäller tilläggsbudgeten kommer att tas upp av Charlotte Branting i ett senare anförande. Därtill kommer folkpartiets synpunkter på regionalpolitiken att kommenteras av Ulla Orring. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till alla de reservationer som folkpartiet har undertecknat i de båda betänkandena.

Herr talman! Fru statsråd! Regeringen har bekymmer. Regeringens politik har lett till att framför allt storstadsområdena är starkt överhettade. Samtidigt är det väl låg ekonomisk aktivitet i vissa delar av landet. När regeringen nu lägger åtstramningsförslag på ca 20 miljarder kronor är det bara att konstatera att den har sig själv att skylla. Problemen har uppstått på grund av en ensidig koncentrationspolitik parad med en politik som inte har innehållit så mycket av regionalpolitiskt tänkande.

Regeringen har emellertid inte lyssnat. Närapå alla förslag som har lagts fram har varit koncentrationsinriktade. De regionalpolitiska satsningarna har i stor utsträckning uteblivit.

Herr talman! De pengar som kammaren diskuterar i dag utgör någon tusendel av vår bruttonationalprodukt. Det är nämligen inte mer som bokförs på de rena regionalpolitiska anslagen. Det är viktiga anslag, anslag som regeringen och kammarens socialdemokrater vill sänka. Det väsentliga för en bra regional utveckling är att det finns en politisk medvetenhet i hela regeringen. Vi kan ha en hur duktig regionalpolitisk minister som helst, men med en regering som i stort fungerar i koncentrationsdrivande riktning hjälper ingenting. Det är alltså viktigt att alla anslagsposter prövas i en anda av att hela landet skall utvecklas. Som jag och övriga centerpartister ser det är förståelsen för att hela regeringen måste arbeta i decentralistisk riktning besvärande liten i större delen av regeringen. För att dämpa Stockholmstillväxten har centern föreslagit en 25-procentig investeringsavgift på kontorsoch industribyggande i de heta delarna av Storstockholm. Vårt förslag skulle ha lett till att denna överhettning inte hade uppstått på det sätt som nu har skett. Vårt förslag skulle ha gett många bostäder till de över 100 000 ungdomar som köar för bostad i Stockholm, Det finns även långa köer i andra koncentrationsorter. Vårt förslag skulle — tillsammans med de förslag som centern har när det gäller att bredda arbetsmarknaden och skapa fler arbetstillfällen inom de områden av vårt land som hårt har drabbats av flyttpolitiken — ha lett till en balanserad politik och en god utveckling av hela vårt land. Centerpartiet är berett att i sitt budgetalternativ satsa 5 miljarder kronor på olika politikområden för att åstadkomma en balanserad utveckling, dvs. att satsa 5 miljarder kronor på de områden där det i dag råder en för låg ekonomisk aktivitet. Några av dessa förslag skall jag räkna upp. Centern är beredd att satsa 1,7 miljarder utöver regeringsförslaget på kommunal skatteutjämning. Detta är bra, och medlen kommer vid rätt tillfälle. Vi föreslår också att I öre/kWt av vattenkraftvinsterna från den 1 juli skall gå tillbaka till de kommuner som har byggt ut sin vattenkraft. Vi föreslår också ett tioårigt program för att förstärka och belägga länsvägnätets grusvägar. Det är en stor och viktig fråga. Om inte vägarna fungerar blir det inte heller någon större näringslivsutveckling. Kommer detta program i gång, kommer det att skapa större framtidstro och därmed släppa loss krafter i bygderna som i sig själva leder till en bättre regional utveckling. Vi föreslår betydande satsningar på småföretagsamheten. Småföretag behövs överallt, men de är av avgörande betydelse för våra strävanden att bygga upp ett decentraliserat samhälle. Vi vill ha en hög utbildningsnivå i hela landet. Anders G Högmark berättade om gymnasieskolans stora betydelse, och jag håller med honom helt och hållet. Vi föreslår hela 500 milj.kr. för att föra ut högre utbildning och kvalificerad forskning till orter som i dag har för litet utbildning och forskning. Jag skall nu övergå till att kommentera länsanslaget. Det är ett anslag som centern, folkpartiet, moderaterna, vpk och miljöpartiet har enats om att höja från 690 milj.kr. till 800 milj.kr. Tyvärr reserverar sig utskottets socialdemokrater mot denna höjning. Jag, liksom Sigge Godin, har läst att denna kraftiga ökning av anslaget under den senaste femårsperioden är ett uttryck för statsmakternas prioritering av det utvecklingsarbete som sker på lokal och regional nivå. Det är i sanning ett märkligt påstående. Socialdemokraternas historia när det gäller länsanslagens utveckling är nämligen mycket mörk. Detta anslag har sedan 1982 höjts genom att socialdemokraternas förslag gång på gång har förlorat vid omröstningarna i denna kammare mot en majoritet. Jag är förvånad över att arbetsmarknadsministern för tredje året i rad försöker behålla länsanslaget på oförändrad nivå. Jag undrar om hon verkligen har tänkt igenom vad det innebär. Vi har haft tre års inflation, och den har varit hög i fråga om byggande och maskiner, vilket är sådant som i stor utsträckning ingår i detta anslag. Det är alltså fråga om en ordentlig urholkning. Sedan har finansieringen av hemslöjdskonsulenter lagts in i detta anslag. Det innebär ytterligare en urholkning av anslaget under denna treårsperiod. Länsstyrelserna får nu fatta beslut om objekt upp till 12 milj.kr. Objekt som tidigare har gått på SIND:s konto går nu på länsanslaget. Detta innebär alltså en tredje stor urholkning av länsanslaget. Jag kan inte se detta på något annat sätt än att socialdemokraterna i dag står för en stor nedrustning av regionalpolitiken. Länsanslagen har urholkats på tre olika sätt. Socialdemokraterna börjar låta dessa anslag närma sig ett värde som motsvarar knappt hälften av den köpkraft som de ursprungligen hade. Detta måste man beklaga. Det borde egentligen vara tvärtom. Den förra industriministern brukade i denna talarstol med kraft framhålla att man skulle ta fram objekt och att pengar inte fattades. Han sade att om objekten kommer så kommer pengarna. Nu är det en annan ton. Nu har högkonjunkturen nått de utsatta delarna av vårt land. Nu ramlar objekten in både genom landsbygdskampanjen och genom att näringslivet investerar. Då ställer inte den socialdemokratiska regeringen och den socialdemokratiska minoriteten i denna kammare upp på att staten skall ta sitt ansvar. Det är egentligen verkligt synd. Hur känns det inom dessa områden som har förlorat ungdomar efter ungdomar? Nu finns objekten så att de skulle kunna utveckla sig. Men då ställer inte regeringen upp på det sätt som den borde göra. Det här rör sig om små pengar. För mig är det obegripligt och en gåta att man inte ställer upp och hjälper till när det är läge att utveckla hela landet. Jag måste fråga utskottsmajoritetens företrädare Marianne Stålberg: Satsar socialdemokraterna medvetet på fortsatt utglesning av flertalet kommuner? Hanteringen av totalbudgeten och hanteringen av länsanslagsfrågan tyder på det. Det går inte att tolka det på annat sätt. Jag avvaktar med spänning svaret. Jag vill vidare beröra ett par mindre frågor. Bertil Olsson, förre AMS chefen, brukade framhålla att finns det industrilokaler, då kommer verksamheter dit, även om det i bland dröjer ett tag. Tidigare höll AMS i dessa frågor och gjorde stora satsningar. Det var någon yta ledig då och då, men i princip hade Bertil Olsson rätt i sitt påstående. Centerpartiet föreslår här att det till lokalbyggandet i stödområdena A och B skall gå ett 50-procentigt bidrag, både kommunalt och privat. Jag är övertygad om att det är ett verksamt medel att bygga den här typen av lokaler utan större byråkrati. Vi föreslår också ett 40-procentigt bidrag till industrilokaler i landsbygdsbetonade delar av stödområde C. Jag vill för min del även beröra något detta med nedsatta socialavgifter. Jag frågar Marianne Stålberg: Tycker Marianne Stålberg att det är riktigt att snabbt växande Luleå skall genom nedsatta socialavgifter ha 10 26 lägre kostnadsläge än Strömsund, som ligger i Marianne Stålbergs hemlän, eller Sorsele? Tänker Marianne Stålberg återigen rösta för att utsatta inlandsorter skall ha klart högre kostnadsläge än snabbt växande Luleå? Sedan vill jag något beröra den pågående regionalpolitiska utredningen, i vilken jag är ledamot liksom Sigge Godin. Jag är oroad, det vill jag säga till statsrådet. Det räcker inte med vackra ord och åter vackra ord. Det måste bli konkreta förslag som innebär pengar eller vilja till beslut. Jag har efter 22 år som heltidspolitiker lärt mig att vackra ord inte leder någonstans. Det är bara konkreta förslag som ger verksamhet. Kersti Johansson kommer att behandla landsbygdens utveckling och Göran Engström kompletteringspropositionen, som också ingår i denna debatt. Jag vill avsluta med att yrka bifall till samtliga reservationer där centerpartiet ingår.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande ta upp vpk:s syn på regionalpolitiken och de problem som vi tycker finns. Här har under en följd av år pågått en trafiksystem etc. främst till Storstockholmsregionen. Denna koncentration har inneburit överhettning i ekonomin, spekulation i mark och bostäder, bostadsbrist och köer för vård och omsorg. Den ständigt ökande biltrafiken har skapat en dålig stadsmiljö och en farlig livsmiljö. Fler och fler människor tvingas framleva sitt liv i överetablerade storstadsregioner, där den sociala servicen befinner sig i djup kris. Det är brist på allting utom arbetstillfällen. Samtidigt finns det fortfarande stora delar av Sverige som har helt motsatta problem, även om det också har tillkommit vissa positiva inslag de senaste åren. Vissa s.k. framtidsforskare och debattörer hävdar att denna utveckling kommer att fortsätta, och det tycks ibland som om man anser att växande regionala obalanser är en naturnödvändighet. Man hävdar att Sverige går mot en utveckling där ett fåtal s.k. K-regioner, med en koncentration av kunskap, kreativitet och kultur, i storstäder och högskoleorter kommer att växa, medan hela övriga Sverige riskerar att hamna i en gråzon ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det finns ökande regionala problem i hela landet. De är dock fortfarande särskilt märkbara i Norrlands inland, Bergslagen och sydöstra Sverige. Ett av de allvarligaste problemen är att det är kvinnorna och ungdomarna som flyttar från glesbygden. Den hittills förda regionalpolitiken har inte skapat förutsättningar för kvinnor och ungdomar att stanna kvar i hembygden. Regeringspolitiken har hittills visat sig otillräcklig. Alla tillgängliga fakta talar för att Bergslagsregionen och Norrlands inland kommer att utsättas för en fortsatt nedläggningsoch utflyttningsvåg, om ingenting görs för att motverka densamma. Skall insatserna för att bygga upp en ny struktur i Bergslagen och Norrlands inland som kan bli ett komplement till de resterande basnäringarna kunna ske, krävs insatser nu. Annars kommer nya generationer ungdomar och yrkesarbetare att lämna regionerna och ”restaureringsarbetet” att försvåras. Statsmakten måste här utnyttjas för en positiv utveckling. Det behövs både akuta och långsiktiga insatser. Regional eftersatthet innebär alltid en samhällelig förlust i form av outnyttjad ekonomisk och mänsklig kapacitet. Att förändra regionala problemsituationer kräver därför lång tid. Det handlar inte bara om kvantitativa resurser utan också om en kvalitativ breddning och höjning på det hela samhälleliga fältet. Detta nödvändiggör nationella långsiktiga program för att styra och omfördela resurser. Man måste sätta upp ett framtidsmål för uppnående av regional likställdhet och likvärdighet. Regionalpolitiken har under många år definierats som ett medel för tillförsel av särskilt destinerade resurser så att säga vid sidan av de allmänna tendenserna och resursfördelningen i stort. Med en sådan utgångspunkt blir regionalpolitik ett slags kompensation för utvecklingens negativa följder för vissa delar av landet. Här måste en förändring ske. De regionalpolitiska målen —likställdhet och likvärdighet — måste vara riktgivande inom alla samhällssektorer. Det innebär en brytning av den kortsiktiga marknadsoch anpassningsprincipen inom statlig verksamhet och andra offentliga verksamheter. Investeringar och drift inom järnvägar, vägar och telekommunikationerna kan inte längre passivt följa ett framskrivet mönster med en fortlöpande koncentration i södra Sverige och redan överhettade områden. Den långsiktiga inriktningen måste i stället vara att bygga ut infrastrukturen i de eftersatta regionerna med utgångspunkt i deras framtida likvärdighet med andra delar av landet. Det innebär en förskjutning i förhållande till nuvarande investeringsmönster. Det innebär också ett övergivande av det sektorstänkande och den fragmentisering som i dag präglar den offentliga sektorn. Om varje särskild del av infrastrukturen och de offentliga investeringarna skall behöva motivera sin existens med en intern, s.k. affärsmässig, lönsamhet, då blir hela investeringsstrukturen sned. När det gäller nyttan av och lönsamheten med denna typ av investeringar är det främst de externa effekterna som är avgörande — dvs. hur mycket investeringarna kan bidra till helhetsutvecklingen. Detta bör vara en grundläggande utgångspunkt i fråga om resurserna, och det bör återspeglas i en samordnad strävan att skapa en infrastruktur och jämställdhet på alla nivåer och i alla regioner. De statliga företagen måste få en större plats i regionalpolitiken. En översikt av de största privatföretagens lokaliseringar i landet visar med skärpa hur koncentrerade de är till landets södra delar. Detta är inte någon ny företeelse. Men den accentueras numera alltmer genom förväntningarna på förbindelser med framför allt EG och genom internationaliseringen av investeringarna. En allt större transnationalisering medför således regional obalans. Den ekonomiska tillväxt som skett och som haft sin tyngdpunkt i redan heta områden i vårt land har man naturligtvis också märkt i mer utsatta regioner. Denna tillväxt kan dock inte lösa den regionala obalansen på sikt, lika litet som näringslivets ökande intresse för utlandsinvesteringar innebär någon som helst lösning vad gäller den bristande investeringsviljan inom landet. Den s.k. paketpolitiken — alltså att olika paket med investeringar och stöd presenteras av regeringen — är otillräcklig när det gäller att nå varaktig balans, eftersom den i kapitalismen inneboende strävan efter koncentration av makt och produktion fortgår. Investeringsstyrning måste komma till stånd inom regionalpolitiken. I detta sammanhang skall de statliga och samhällsägda företagen samt nyskapade och dugliga samhällsfonder ingå som verktyg för en ny regionalpolitik. Det krävs både nya metoder och nya medel inom regionalpolitiken. Omedelbara insatser som kan göras redan nu och som skulle få stor regionalpolitisk betydelse är sådana åtgärder som också har en energioch resursbevarande inriktning. Exempel på sådana satsningar är program för utveckling av förnybara energislag. Det går inte, som regeringen nu föreslår, att momsbelägga inhemska energikällor. Det slår tillbaka mot dessa branscher och medverkar till en snedrekrytering. En ökad förädling av landets råvaror — t.ex. inom sågverksindustrin, som är spridd över hela landet, är också av stor betydelse. Vi i vpk anser att det nu är dags att på allvar ta itu med de regionalpolitiska frågorna. För att lyckas i det arbetet krävs det bl.a. följande: omfattande satsningar på infrastrukturen — dvs. kommunikationer, transporter, tele, post, skola, vård och omsorg —, styrning av investeringarna, decentraliserade och samhällsfinansierade högskolor, forskning, utveckling, satsningar på jobb för kvinnor och ungdomar samt satsningar på kultur och vuxenutbildning. Temat måste vara att man flyttar kapital, kunskap, information och arbetsplatser i stället för människor. Även statsföretag skulle här kunna ta ett större ansvar för samhällsekonomin, vilket skulle vara av betydelse för utsatta regioner. Samhällsföretag, löntagarfonder etc. bör få möjligheter att mera långsiktigt och på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt medverka i den regionalpolitiska utvecklingen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer som är fogade till arbetsmarknadsutskottets betänkande 13 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Landsbygden är beroende av tätorterna och tätorterna av landsbygden. Det är en självklarhet. Men den självklarheten glöms ofta bort, eftersom vi har en övertro på storskalighet och centralisering. När centraliseringen till ett område understöds och uppmuntras sugs andra områden ut och blir fattigare på både människor — främst ungdomar — och skolor, butiker och andra tjänster. Glesbygden blir vårt eget u-land i en avveckling som går i ett allt snabbare tempo och som det blir allt svårare att vända. Samtidigt lider de allt större städerna av svår växtvärk. Symtomen känner vi ju såväl till. De allt större städerna blir sårbara kolosser på lerfötter, som i en krissituation lätt faller samman. Hur ser då en regionalpolitik ut där man försöker skapa balans mellan regioner, försöker skapa ett livskraftigt odlingslandskap och ett kulturellt mångformigt samhälle med samspel mellan tätort och landsbygd? En konsekvent och hållbar regionalpolitik kan inte bygga på punktstöd och katastrofhjälp i form av krispaket. Den måste i stället grundas på politiska beslut som bygger på en helhetssyn och på regionernas egen styrka, vilken i dag inte får komma till sin rätt. Förslag skall helst växa ”nerifrån och upp” — inte tvärtom, som är vanligt. Eftersom vissa regioner har fråntagits sina möjligheter att stå på egna ben, måste de här möjligheterna återskapas genom en rad åtgärder och reformer som direkt gynnar boende och näringsliv. Därför vill vi återföra de pengar som man fått in genom skatter på energi och råvaror till de områden varifrån de senare har hämtats. Vi vill stärka transportoch kommunikationssystemen i alla avfolkningsområden. Vi vill inrätta kommunala närfonder som ett alternativ till löntagarfonderna. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften i vissa regioner och skapa förutsättningar för ett småskaligt näringsliv. Vi vill sänka grundavdraget för alla och satsa på utbildning och kultur. På detta sätt skulle man bidra till att förhindra att glesbygden breder ut sig och till att stärka landsbygden, så att denna åter kan bli en bärkraftig del av vårt land i Europa, i världen. Insatserna kommer naturligtvis att löna sig i längden, eftersom de bl.a. kommer att bidra till en minskning av de sociala problemen. Vi i miljöpartiet hyser en sund skepsis till framtidsprognoser. Dessa är trubbiga instrument, roder som inte alltid läggs om i tid för att skutan skall kunna styras ut ur den kurs som visar sig vara olycklig. En positiv samhällsutveckling är ju alltid att hitta en balans i förändringen, att hitta det optimala förhållandet i delen och helheten. I Långtidsutredning 87 förutspås att både befolkningen och antalet arbetstillfällen kommer att öka i storstäderna och minska i övriga delar av landet. Detta uppfattas ofta som en sanning och blir en självuppfyllande profetia när andra bygger vidare på utredningen och planerar trafik-, energioch utbildningssektorn etc. efter en stelbent förutsägelse. Men samtidigt försvårar man för alla oss andra när det gäller att bygga ett mindre sårbart och sundare samhälle. Varför inte i stället tillsammans utreda hur det samhälle skall se ut som vi på lång sikt vill ha och sedan styra utvecklingen i den riktningen? Vi i miljöpartiet har en tilltro till människan och hennes förmåga att lära av misstag. Vi tror på människans kreativitet. Vi behöver starka och tydliga etappmål som kan utprövas och värderas, varefter kursen justeras mot nästa mål — som har anpassats efter de nya kunskaper och erfarenheter som vunnits och efter de samhälleliga förändringar som skett. Som ett exempel på detta med att föra tillbaka medel för att åstadkomma en rättvisare regionalpolitik vill jag nämna landshövding Sven Heurgrens förslag om att 10 22 av den extra skatten på äldre vattenkraft skall återföras till de regioner där kraften produceras. Vi vill starta en försöksverksamhet med sänkta arbetsgivaravgifter. Genom en sänkning av dessa med 10 26 i Norrland, i Värmland, på Gotland och i delar av Bergslagen skulle det bli möjligt att lättare starta och driva företag. Betalningsansvaret för uteblivna avgifter övertas av staten. De nuvarande stödområdena A, B och C ingår i försöksområdet, men också de orter längs Norrlandskusten där skogsoch andra processindustrier ligger. Därigenom kompenseras dessa industrier helt eller delvis för de högre energiskatter och miljöavgifter som de måste betala till dess de har ställt om till miljövänligare och mer energieffektiv teknik. Närfonderna — eller kommunala näringslivsfonder — som nyss nämndes, behöver en närmare presentation. De berör regionalpolitiken i grunden, även om de inte behandlas i arbetsmarknadsutskottet. De skall vara ett redskap i vårt strävande efter att åstadkomma en gynnsam konkurrenssituation gentemot dagens storskaliga näringsliv, med ett nyskapande småskaligt näringsliv. De skall både vara till nytta för de lokala företag som redan finns och ge fler människor möjlighet att starta egen verksamhet, enskilt eller i kooperativ. De skall bidra till den lokala självförsörjningen och ge stöd till ekokommunprojekt. De skall stödja lokala uppfinnarföreningar och nya småskaliga försök med vård-, omsorgsoch undervisningsformer. Närfonderna skall ha dels en rådgivande, dels en finansiell funktion. De skall vara en kunskapsoch erfarenhetsbank, som ger och förmedlar råd, vägledning och hjälp både med egna och med inlånade experter. De skall kunna förmedla lån genom konventionella finansieringskällor men också kunna gå i borgen, ge lågräntelån och satsa riskkapital. Närfonderna måste finansieras dels för sin löpande verksamhet, dels för att bygga upp fonder för sin lokala verksamhet. Dessa fonder kan byggas upp i som grundplåt, i andra hand genom rätten till räntefria lån i riksbanken eller riksgäldskontoret. Dessa närfonder kommer att få en välgörande inverkan på hela samhällsbyggandet — på regionalpolitik, energipolitik, miljöpolitik, jordbruksoch skogspolitik, säkerhetsoch försvarspolitik samt socialpolitik. Ett ytterligare medel för att förbättra bl.a. för glesbygd och landsbygd är det bastillägg som miljöpartiet vill införa. Det skall ersätta nuvarande bostadsbidrag för barnfamiljer och innebär att bostadskostnaden inte skall räknas in i underlaget, utan att det endast är hushållens inkomst och antalet barn som avgör stödets storlek. Hushåll i glesbygd — där ju bostadskostnaden oftast är lägre än i storstäderna — får lika stort bastillägg som andra hushåll med samma antal barn och samma inkomst. Detta gör det lättare för barnfamiljer att flytta från överhettade områden till landsbygden. Möjligheter till utbildning måste naturligtvis finnas i en levande bygd. De regionala högskolorna, byskolorna och folkhögskolorna skall därför stödjas. Nuvarande regionalpolitik är i högsta grad mansdominerad, och de mansdominerade näringarna får det mesta stödet. Eftersom kvinnorna inte får det stöd de skulle behöva för att ge sig in i nya, egna företag, vill de inte stanna i en döende bygd — och männen, som har lättare att finna sin utkomst där, blir ensamma kvar. Vi blir åskådare till välmenta men krampaktiga försök att köra busslaster med kvinnor till ”ensamma karlars samhällen”. Därför vill vi att ett särskilt regionalpolitiskt stöd — ett investeringsstöd — riktas till kvinnodominerade företag, dvs. företag med minst 60 Ze kvinnor. Som ytterligare led i vår regionalpolitik har vi tillsammans med moderaterna, folkpartiet, centern och vpk stött förslaget att räkna upp de av regeringen föreslagna länsanslagen om 690 milj.kr. till 800 milj.kr. I kampanjen Hela Sverige skall leva har det väckts en massa bra förslag, som bör få chansen att utvecklas vidare. För detta ändamål föreslår vi att 300 milj.kr. extra avsätts. Så vill jag säga några ord om AU19, om tilläggsbudgeten. Miljöpartiet har tillsammans med centern yrkat på att anslaget för lokaliseringsbidrag höjs med 50 milj.kr. utöver regeringens förslag och har likaså tillsammans med centern yrkat på att anslaget för regionala utvecklingsinsatser höjs med 162 milj.kr. jämfört med regeringens förslag. Här har nämnts åtgärder som inte hör hemma i arbetsmarknadsutskottet. Det är ett försök att visa att många sektorer måste sammanvägas inom varje geografiskt område och inte behandlas som skilda enheter. När sektoriseringen är stark blir resultatet en huggsexa om tilldelade medel. Resultatet blir lätt att medlen fördelas fel och att ett eventuellt gemensamt mål blir otydligt och svårt att nå. Politikerna är ju de som skall måla upp visionerna om det goda samhälle som människorna önskar. I dag spelar politikerna huvudsakligen rollen som förvaltare. Det är torftigt. Ja, eftersom detta med en balanserad regionalpolitik är en av miljöpartiets hjärtefrågor skulle mycket mer kunna sägas om vår vilja till insatser för att ge människor de möjligheter de är berättigade till. Utan nådegåvor skall de kunna leva i och leva av sin bygd. Olyckliga långtidsprognoser, EG-drömmar och ofullständiga ekonomiska vinstkalkyler får inte öka vår sårbarhet och förstöra omätliga värden. Med stöd av vad som här har framförts yrkar jag beträffande AU13 bifall till reservationerna 6, 8, 14, 16, 17 och 33 samt för AUI19 bifall till reservationerna 3 och 6.

Herr talman! På grund av nyordningen i riksdagen skall vi i dag diskutera anslagen till regionalpolitiken och till hösten återkomma med diskussion och beslut om regionalpolitikens mål och riktlinjer samt om decentraliseringsfrågor, och då också gå igenom hela landet region för region och behandla de motioner som nu får vänta. Det vore närmast uppseendeväckande om vi då i dag skulle besluta om förändringar inom regionalpolitiken, när alla vet att vi väntar på den regionalpolitiska utredningen, som bara inom några veckor kommer att lämna sitt förslag. Denna utredning har arbetat efter mycket vittgående direktiv. Innan jag börjar kommentera de olika reservationer som är fogade till betänkandena vill jag göra några allmänna kommentarer. Den bästa regionalpolitik som en regering kan föra i ett land är en bra ekonomisk politik, en politik som gör att företagare och människor känner framtidstro och vågar investera för framtiden och som gör att människor själva i olika delar av landet prövar olika idéer som skapar jobb. Den andan har vi fått i Sverige, och även i de glesaste delarna av landet sjuder det av framtidstro. Denna framtidstro har vi aldrig tidigare upplevt. Börje Hörnlund tecknade en mycket mörk bild av Sverige, som jag inte tror att någon i dag känner igen. Landsbygdskampanjen ”Hela Sverige ska leva” har varit till stor nytta för denna anda, men det har givetvis också den förda ekonomiska politiken varit. I dag flyttar folk tillbaka till de delar av landet som de tidigare har fått lämna på grund av arbetsbrist. Nu gör länsarbetsnämnden i Norrlandslänen resor till storstäderna för att locka kvalificerad arbetskraft tillbaka till de lediga jobben. Jag menar givetvis inte att de regionalpolitiska problemen är helt lösta, men nog är situationen helt annorlunda i dag än bara för några år sedan. Problem av den här arten blir aldrig slutgiltigt lösta, utan man måste hela tiden arbeta med dem. Det behövs ytterligare insatser för att bygga upp en bra infrastruktur t.ex. inom utbildningsområdet, som flera har varit inne på, och när det gäller kommunikationer. Sannolikt kan vi inte heller i framtiden avstå från riktade stöd innan vi har nått målen, nämligen att alla människor har rätt till arbete, service och en god miljö oavsett var de bor i landet. Men nog kan vi kosta på oss att vara glada över de resultat som vi hittills har nått och över att det går åt rätt håll. Aldrig har så många varit ute på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta har ökat med över 200 000 personer sedan år 1982, och den öppna arbetslösheten har minskat till mindre än 1,5 96, jag tror att siffran jag såg senast var 1,3 9o. Det är inte så blygsamma förändringar. Jag tror att det var Sigge Godin som tyckte att de förändringar som har inträffat var så blygsamma. Den ekonomiska politikens viktigaste mål, den fulla sysselsättningen, har därmed i det närmaste uppnåtts. Det måste väl även en oppositionspolitiker kunna glädjas åt. Så till betänkandena nr 13 och 19. Nr 13 handlar om anslagen för regionalpolitiken kommande budgetår och nr 19 gäller regeringens förslag till anslagshöjning för regionalpolitiska insatser innevarande år. Herr talman! Jag kan konstatera att av de 34 reservationer och sex särskilda yttranden som är fogade till betänkande nr 13 är ingen gemensam från de borgerliga partierna. Inte heller finns någon sådan till betänkande nr 19, som har sex reservationer. På ett område har man lyckats enas, nämligen om att ge 110 milj.kr. mer till det s.k. länsanslaget. Om detta har de borgerliga partierna tillsammans med mp och vpk en gemensam reservation. Det har vi fått höra en hel del om tidigare i dag. Nu kan det verkligen ifrågasättas om man värnar så mycket om regionalpolitiken att det är därför man har kommit överens, eller om det är glädjen över att knäppa regeringen på näsan som är det viktigaste. Vi får väl hoppas att det är värnet om regionalpolitiken som ligger till grund. Vi socialdemokrater tycker att det för närvarande är tillräckligt med de 690 miljoner som är föreslagna, och som för innevarande år har blivit 740 miljoner genom de 50 miljoner extra som anslagits genom tilläggspropositionen. Men vi säger samtidigt, att om det blir kärvt med medel till lokaliseringsoch glesbygdsstöd har regeringen, precis som skett nu i vår, möjlighet att återkomma till riksdagen med begäran om tilläggsanslag. Jag nämner nu också tilläggsbudgeten, som jag tror att jag inte hinner återkomma till senare. I tilläggsbudgeten får vi, som jag nyss sade, 50 milj.kr. mer till länsanslaget och 150 milj.kr. till lokaliseringsbidrag. Vi har alltså inte stängt dörren, vare sig nu eller tidigare, för att igen, till våren, använda den möjligheten. Det tycker vi är klokt med tanke på att vi nu också väntar på förslagen från den regionalpolitiska utredningen. Moderaterna har som vanligt avstyrkt de flesta anslagen. I stället förordar de, precis som Anders Högmark berättade, riskgarantilån och sänkning av arbetsgivaravgifterna. Däremot är de tillsammans med de andra partierna med på att höja länsanslaget. Det håller jag med om är ett mycket bra anslag. Det har varit till stor nytta. Men om man tittar på hur länsanslaget används i dag, tycker jag att det väldigt mycket liknar lokaliseringsbidraget. Skillnaden är att beslut om länsanslag fattas av länsstyrelserna i stället för av statens industriverk och regeringen. Visserligen vet vi att länsanslaget också används till andra saker, t.ex. glesbygdsstöd, men den stora delen används till lokaliseringsbidrag, som moderaterna inte vill behålla. Därför skulle jag vilja fråga Anders Högmark: Varför är det mer smakligt med lokaliseringsbidrag till företag, när besluten fattas av länsstyrelsen och inte av SIND eller regeringen? Moderaterna är i år, precis som tidigare år, ensamma om att vilja slopa alla stöd förutom länsanslaget och förordar i stället sänkta arbetsgivaravgifter och ett riskgarantilån. Vi tycker inte att det finns anledning att genomföra så här vittgående förändringar när vi väntar på den regionalpolitiska utredningen. Utredningen skall även titta på resultatet av minskningen av arbetsgivaravgifterna. Låt oss vänta på deras utvärdering. När man räknar ihop vad moderaternas olika förslag kostar och tittar på vad de avstyrker, kan man se att det kommer mindre pengar till regionalpolitiken från moderaterna än från regeringen. Folkpartiet fortsätter även i år med att föreslå att vi skall avskaffa offertstödet. Detta motiverar man med att det kräver förhandlingar mellan enskilda företag och staten samt att stödet lätt kan komma fel företag till godo. Jag skulle vilja fråga Sigge Godin: Finns det något bevis för det? Snarare är företag, som inte kan komma i åtnjutande av någon annan stödform, enbart tacksamma för att det går att erbjuda det flexibla offertstödet. Det borde väl Sigge Godin känna till efter den tid som han har suttit i regionalpolitiska utredningen. Centern är ovanligt opportunistisk i år, och de har verkligen spenderbyxorna på sig. Utöver höjningen av länsanslaget till 110 miljoner föreslår de också ett helt nytt anslag för landsbygdsutveckling. Det låter i och för sig positivt. Jag tror också, som jag sade förut, att landsbygdskampanjen har varit till nytta för utvecklingen i glesbygden, men nu tycker jag att det är resp. länsstyrelse som i sin utvecklingsplanering skall beakta just glesbygdens problem. Länsanslaget används ju redan till sådana här ändamål. Förslaget att dessa 200 miljoner skall användas till projekt som i dag inte stämmer in på de stödbestämmelser som vi har, tycker jag att det är litet magstarkt att fatta beslut om nu, när en utredning — som Börje Hörnlund deltar i — i dagarna lägger fram sitt slutbetänkande. Man kan för resten undra om Börje Hörnlund verkligen deltar i den utredningen, eftersom han nu tar upp en hel del frågor som just diskuteras i utredningen, bl.a. vattenkraften. Börje Hörnlund säger att centerns förslag är att ett öre per kWt skall gå tillbaka till de kommuner som har byggt ut vattenkraften. Men, som Börje Hörnlund också känner till, finns det en hel del inlandskommuner som inte har någon vattenkraft. Då undrar jag vad det är för solidaritet som ni från centern står för. Det finns som sagt inlandskommuner som inte har vattenkraft men också de har behov av regionalpolitiskt stöd. Då tycker jag att det förslag som kommer från Jämtlands län länsstyrelse är betydligt smakligare. Vi föreslår att alla kommuner, oberoende av om man har vattenkraft eller inte, skall få del av eventuella vattenkraftspengar. Börje Hörnlund känner väl bättre till hur diskussionerna förs i den regionalpolitiska utredningen. När det gäller glesbygdsstödet tycker jag att det finns skäl att titta på riksdagens revisorers förslag, som har kommit i dagarna. Som ni har sett har de lämnat en rätt så kritisk rapport om glesbygdsstödet. De anser att stödets användningsområde bör utvärderas, eftersom det i dag inte finns någon som har ett betryggande uppföljningsansvar. Det finns alltså även av det skälet anledning för oss att avvakta beslut om nya anslag på detta område. Dessutom är centern även här ensamma om att föreslå detta. Vpk och miljöpartister är också mycket generösa när det gäller att bevilja ytterligare pengar till regionalpolitiken. Men jag ser inga förslag om hur utgifterna skall finansieras. Miljöpartiets förslag om nedsättning av socialavgifter kostar enligt en reservation 600 milj.kr., och förslaget som Anna Horn berättade om, nedsättningen med 50 2 av arbetsgivaravgifterna i vissa områden i Sverige, skulle kosta ungefär 8 miljarder kronor. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna inom vården skulle kosta ytterligare 5 miljarder Prot. 1988/89:108 kronor. Det är inga nätta summor. Då måste man verkligen fråga: Varifrån skall vi ta de pengarna? Jag tänker inte och hinner heller inte kommentera alla reservationerna. De flesta av dessa reservationer har förekommit tidigare år, och vi har behandlat dem i arbetsmarknadsutskottet. Ännu ett skäl är att vi väntar på den regionalpolitiska utredningen, som behandlar alla de områden som har tagits upp i reservationerna. Slutligen kan jag konstatera att det inte heller i år finns någon samlad gemensam borgerlig regionalpolitik. Med tanke på de högröstade herrar som jag nyss har lyssnat på kunde man tänka sig att ni verkligen hade diskuterat er samman om en bra regionalpolitik för framtiden. Men det finns ingen sådan. Vi får väl se om ni kommer att kunna ena er i den regionalpolitiska utredningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 13 och avslag på samtliga reservationer utom nr 27, som vi socialdemokrater står för. Jag yrkar även bifall till hemställan i betänkande nr 19 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Marianne Stålberg säger att det inte finns någon samlad regionalpolitik presenterad av oppositionspartierna. Så kan man kanske uttrycka det, men det vore ju bra om de olika departementen i samma regering kunde dra åt samma håll och föra en politik för regional utveckling. Det allvarligaste underbetyget är väl att de olika departementsintressena drar åt olika håll. Det viktigaste med en ekonomisk politik är grunden. Ja, det är riktigt, Marianne Stålberg. I det ligger också erkännandet att om man för en dålig ekonomisk politik, då tvingas man höja momsen. Då tvingas man höja arbetsgivaravgifterna för de många småföretagen ute i glesbygden. Då tvingas man slopa reseavdragen och förändra dem framöver. Då tvingas man att genomföra radikala förändringar inom jordbrukspolitiken, som gör att de många tusentals mjölkproducerande bönder som har räknat långsiktigt i sin planering får se radikalt höjda mjölkpriser i konsumtionsledet och därmed också förmodligen sänkt konsumtion. En dålig ekonomisk politik innebär också att man tvingas föra en energipolitik, eller av någon egendomlig omständighet upplever sig behöva föra en energipolitik — det finns som bekant delade meningar inom regeringen hur man skall föra den — som gör att den drabbar industriområden, småföretag och glesbygdsregioner. Det är bra att föra en bra ekonomisk politik — det är så sant som det är sagt. För man en dålig ekonomisk politik, då lägger man fram den här typen av förslag som regeringen nu har gjort i kompletteringspropositionen. Denna politik har de senaste dagarna framstått som ett dråpslag mot storstaden. Ingen har lyft fram det faktum att den också är ett dråpslag mot landsbygden och de små orterna. Är den ekonomiska politiken dålig mot storstaden och dålig mot landsbygden, är det väl, utskottets taleskvinna och fru statsråd, totalt ett ganska gediget underbetyg åt den ekonomiska politik som man från ansvarigt håll anser vara ett fundament för den regionala utvecklingen i landet. Sedan är det riktigt, Marianne Stålberg, att vi vill anslå några hundratals miljoner mindre till regionalpolitik. Men lägger man till de väganslag på ytterligare en miljard kronor som moderaterna föreslog men som röstades ner i kammaren med benäget bistånd av socialdemokraterna, kommer det hela i en annan dager. Varför röstade ni ner en miljard kronor till vägarna, som ni anser att det är viktigt att satsa på? Att satsa på infrastrukturen är ett inslag i den moderata regionalpolitiken. Vi vill bygga ut vägväsendet, bygga småvägarna. Vi anser att det är utomordentligt angeläget. Jag återkommer till min fråga, herr talman, till dualismen: viljan att satsa på regioner och talet om den samordnade länsförvaltningen men oviljan att satsa på länsanslagen. Förklara gärna detta, Marianne Stålberg, i en replik! Använd någon minut av de tre till detta!
Herr talman! Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, lyder uttrycket, Marianne Stålberg. Vi får se om det är så gott när den regionalpolitiska utredningen är klar. Marianne Stålberg säger att det skulle vara uppseendeväckande att lägga fram förslag i dag, när vi väntar på utredningens förslag. Jag tycker att det är uppseendeväckande att man inte kan höja länsanslagen bara därför att man väntar på en utredning. Det dröjer ju många månader innan regeringen över huvud taget kan lägga fram något förslag utifrån utredningens resultat. Sedan säger Marianne Stålberg att det är den ekonomiska politiken som är viktigt och att den är mycket bra. Ja, vi har ju de senaste dagarna fått se hur det står till med den ekonomiska politiken. Rosornas krig är ju i full gång. Det är full storm ute i bygderna. Inte minst första maj var det så. Regeringen vågar helt enkelt inte ta ansvar för den ekonomiska politiken. Det är faktiskt vad man kan konstatera. Ni vågade inte före valet och inte i januari i år göra de åstramningar som behövdes. LO är missnöjt. T.o.m. inom regeringen är man oense om huruvida det är den rätta metoden att höja momsen. Den uppfattningen får man i varje fall när man läser dagspressen. Finansministern sade första maj att nu får vi se om oppositionen vågar ta ansvar. Men det är regeringen som skall ta ansvar i Sverige. Det är regeringen som har den uppgiften. Vi har gång efter gång föreslagit hur man skall göra, men ni har inte vågat ta det ansvaret. Marianne Stålberg säger vidare att oppositionen på ett område har lyckats knäppa regeringen på näsan, och det är i fråga om länsanslagen. Ja, vi har gjort det år efter år, inte därför att vi tycker att det är roligt, utan därför att det är nödvändigt för regionerna att få mer pengar. Offertstödet, Marianne Stålberg, anser SIND, som ni har stora möjligheter att styra och ställa med, skall tas bort. Det är vad SIND har uttalat i den regionalpolitiska utredningen. Det finns skäl att lyssna på vad de säger som jobbar med detta. Jag skulle vilja ha svar på ett par frågor, Marianne Stålberg. Varför skall man i de sämst ställda områdena ha högre kostnader än vad man har i kustlandet i Norrbotten? Vad säger människorna i Jämtland, när ni håller nere länsanslagen? Den frågan ställde jag tidigare, men jag fick inte något svar. Vad säger ni till socialdemokraterna i skogslänen som gång efter gång protesterar och vill ha högre länsanslag? Säger ni till dem att vi skall vänta på den regionalpolitiska utredningen? Då har det ju fattats oerhört mycket pengar under årens lopp, eftersom vi hållit på så här några år.

Herr talman! Jag skall inleda med att tolka och hålla med Marianne Stålberg i en fråga, när hon säger att vi aldrig mer bör stympa en regionalpolitisk debatt i dels en handelsfråga, dels övrigt. Att göra på det sättet ger en något konstlad debatt. Däremot övertygade inte Marianne Stålberg, när hon försökte försvara tre års ordentlig urholkning av de regionalpolitiska anslagen. Jag vill också fråga: Anser Marianne Stålberg att det är bra att länsanslagen tar slut i flera län efter halva budgetåret? Anser Marianne Stålberg, som sitter i den regionalpolitiska nämnden i industriverket, att det är bra att man har en balans på över miljarden när det gäller ansökningar? Jag tycker inte att det är bra. Våra företag är betjänta av snabba svar när de vill lokalisera sig till områden där ny sysselsättning behövs. Anser Marianne Stålberg att förre industriministern hade fel när han sade: Kom med objekt, så kommer vi med pengarna! — Jag tycker att han hade helt rätt. När Marianne Stålberg nu ser bara ljus i alla kommuner föreslår jag att hon läser jämten Åke Edins helsida i Kommun Aktuellt, där han ordentligt säger ifrån att antingen tar regeringen i nu eller också går det inte bra. Jag tror att han har gjort en helt riktigt bedömning. Sedan säger Marianne Stålberg att centern har spenderbyxorna på. Jag skulle vilja säga att vi har sparbyxorna på. Det finns inget så dyrt för Sverige som överheta regioner. Det är mycket billigare att satsa på en jämn utveckling över hela landet. Kostnaderna i koncentrationsområden är nämligen oerhört höga, och det är dessa som gör att hela politiken hotas.

Herr talman! Marianne Stålberg ondgör sig över länsanslagen och säger att ambitionen bara är att knäppa regeringen på näsan. Jag tycker det är cyniskt att säga så. Vore det så enkelt skulle den politiska situationen bli ohållbar. Man skall inte tro att allt vi gör bara görs för att krångla eller knäppa regeringen på näsan. Under den starkt exportinriktade tredje vägens politik, Marianne Stålberg, har såväl storfinansens resurser som samhällets infrastrukturella satsningar inriktats mot främjande av EG-anpassning. Det har medfört att stora delar av vårt eget land har blivit över. Koncentrationen av kapital och produktion pågår i stor skala. Transnationella företag utan nationell hemvist etablerar sig, och en förbrukning av råvaror och en utsugning av människor där det är mest lönsamt håller på att ske i detta land. Det är inte underligt att de regionalpolitiska satsningar som har föreslagits har blivit missriktade. Vi har på det viset fått en koncentration till sydöstra delarna av landet och till storstadsregionerna. Om inte den trenden vänds på ett eller annat sätt kommer denna utveckling att fortsätta. Det är klart att finansieringen av vpk:s förslag blir helt omöjlig om man bara ser på en enda utgiftspost och inte på inkomstsidan. Om man bara gör det går ju ingenting ihop. Det gäller alltså att se på hela den finansiella budgeten från de olika partierna. Vissa förslag som framläggs i arbetsmarknadsutskottets betänkande innebär således också inkomster. Det gäller att också ta med dem i bilden.
Herr ordförande! Jag står kvar på min plats och tänker göra ett kort inlägg. Dagen lider, och vi skall försöka hinna med detta ärende. Låt mig framföra några synpunkter med anledning av vad Marianne Stålberg sade. Hon började med att säga att ekonomin är det viktigaste, och det är klart att den är viktig. Men varje gång en människa säger så undrar jag vad han eller hon menar med ekonomi. Är det bara den kortsiktiga ekonomin som räknas i kronor och ören, eller är det allt det vi innerst inne vet, nämligen att ekonomi är så kolossalt mycket mer? I ekonomi måste vi räkna in människors trygghet, en god miljö, ren luft, mark och vatten osv. Det är saker som vi tidigare har räknat som gratis tillgångar. Kampanjen Hela Sverige skall leva har varit mycket spännande och på många sätt lyckad. På andra sätt har den kanske varit litet misslyckad. Efter den kan vi inte lämna människor utan att ge dem möjlighet att ta till vara sina idéer. Det gör vi dels genom länsanslagen, dels genom de extra 300 milj.kr. Låt mig vidare bara hänvisa till att den budget som jag tidigare talade om ligger helt inom den gröna lunta som vi har lagt fram. Vi får säkert tillfälle att återkomma till den, och då skall jag visa att budgeten håller.
Herr talman! Anders G Högmark förvånade mig när han sade att tilläggspropositionens förslag om 50 milj.kr. mer till länsanslaget och 150 milj.kr. mer i lokaliseringsbidrag skulle vara förödande för glesbygden. Jag måste ha missuppfattat honom. Han säger vidare att vi skulle ha avstyrkt medel till vägförbättringar. När vi röstade om väganslag i går såg jag inte att det fanns någon moderat reservation om pengar till Norrlandslänens vägar. Så till frågan om länsanslagen, som de föregående talarna har ställt frågor till mig om. Det finns faktiskt 80 milj.kr. kvar av länsanslagen hos länsstyrelserna, innan dessa 50 milj.kr. är utbetalade. Sigge Godin undrade om jag vågade åka hem till Jämtland efter denna debatt, och jag kan svara honom att jag kan göra det. I handlingarna till utskottet framgår att länsstyrelsen i Jämtlands län faktiskt inte har begärt extra pengar. I stället har man lyckats hushålla så bra att det blivit pengar över. Sigge Godin säger vidare att det är full storm ute i bygderna på grund av att det är olika åsikter inom det socialdemokratiska partiet. Vi är faktiskt ett demokratiskt parti med högt i tak. Folk har rätt att säga precis vad de vill i olika frågor. Sigge Godin diskuterade också innehållet i kompletteringspropositionen, och den diskussionen får vi möjlighet att återkomma till i juni. Jag tycker faktiskt att det är konstigt att folkpartiet anser att offertstödet är så förfärligt. Bengt Westerberg gjorde ett besök hos regionalpolitiska enheten på SIND för cirka ett år sedan. Då fick han veta vad offertstödet egentligen används till, och han ansåg att det var mycket positivt. Därefter förväntade jag mig att folkpartiet skulle lämna åsikten att offertstödet inte skulle användas i fortsättningen. Bengt Westerberg fick tydligen inte med er andra på sin ändrade uppfattning.

Herr talman! Jag vill understryka att det viktigaste är att ordinarie budgetpengar fördelas på rätt sätt av samtliga ministrar. Vi har gjort en omfördelning så att vi för ut 5 miljarder kronor till utsatta delar av riket. Det innebär att vi satsar på arbetslinjen över hela landet, och vi satsar ordentligt på infrastrukturella åtgärder. Så till frågan om länsanslagen.

Övriga kommer att anse att det är fel av en socialdemokrat att arbeta emot regional utveckling. Det innebär det nämligen att hålla länsanslaget oförändrat för tredje året i rad. Jag fick inget svar på frågan till Marianne Stålberg om hon tycker att det är riktigt att det snabbt växande Luleå skall hålla ett kostnadsläge som ligger 10 26 lägre än kostnadsläget i Strömsund. Jag tar upp denna fråga därför att jag tycker att den på något sätt sammanfattar den socialdemokratiska synen på regional utveckling: man ger stora fördelar till en snabbt växande ort men vägrar ge samma fördelar till hårt utsatta kommuner i Norrlands inland. Varje känsla för regional rättvisa gör att det borde vara omöjligt att ställa sig bakom den här typen av förslag till beslut. Det är därför vi har en strid om regionalpolitiken i dag. Socialdemokraterna står ensamma mot kammarens övriga fem partier. Det är inte hedrande, norrländska Marianne Stålberg!
Herr talman! Marianne Stålberg var förvånad över min argumentering om 150 milj.kr. Jag talade om kompletteringspropositionen. Det är den som har givit Sverige en skattechock i storleksordningen 20 miljarder kronor. Vi har sagt ja till att 50 milj.kr. anvisas på tilläggsbudget II till länsanslaget men självfallet sagt nej till lokaliseringsbidrag om 150 miljoner. Det var den skattehöjningschock som visade hur dålig ekonomisk politik regeringen fört som jag diskuterade i min förra replik. Marianne Stålberg skulle i sin sista replik kunna utveckla varför socialdemokraterna å ena sidan är så förtjusta i samordnad länsförvaltning samtidigt som de inte tilltror sina partivänner i norra Sverige att administrera detta politiskt och i andra avseenden. Det är nämligen det de säger när de säger nej till höjningen om 110 miljoner. Samtidigt argumenterar Marianne Stålberg på det sättet att hon egentligen inte tror att det behövs ytterligare pengar. Hon talar om att glesbygdsstödet inte används tillräckligt bra: det finns litet pengar kvar. Över huvud taget tycker jag att Marianne Stålbergs inlägg andas en skepsis mot möjligheterna att klara hanteringen på länsnivå. Då undrar jag: Vad är det då ni vill med den samordnade länsförvaltningen? Är det bara tom retorik och ett arv från tidigare statsråd som ni vill förvalta på ett hedervärt sätt, eller vad är det? Jag begärde inte att Marianne Stålberg skulle veta vad moderaterna föreslår i varje betänkande från varje utskott, men det finns nog skäl till att de socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet såg helheten i vår politik. Om man höjer väganslagen med 1 miljard kronor får man nämligen bättre underlag för att bygga infrastruktur och vägar. Till vilka projekt som pengarna skulle gå i de olika länen har vi inte pekat ut. Jag ser nämligen hela Sverige som något som Sveriges riksdag behandlar och tror inte att Sverige slutar vid den ena eller andra länsgränsen. Vi har föreslagit 1 miljard kronor ytterligare till våra vägar. Det förslaget röstades ned. Den miljarden hade väl behövt användas till ett allt mer förslitet vägkapital. Eftersom fru statsrådet tydligen inte har för avsikt att gå upp i talarstolen mer, vill jag uttrycka den uppfattningen att vi måhända framöver och som ett resultat av den regionalpolitiska utredningens överväganden mer får se till helheten, diskutera frågor om infrastruktur och se mindre av paketpolitik. Hela tiden andas er politik: vi kan komma tillbaka. Marianne Stålberg sade att om länsanslagen tar slut kommer vi tillbaka. Försök se litet längre! Det är vad vi vill göra. Se kanske mindre till industristödspengar och mer till de långsiktiga satsningarna på att bygga infrastruktur, närhet, tillgänglighet och kompetens! På de områdena ligger framtiden för de regioner som är illa utsatta: Norrlands inland, Bergslagen och sydöstra Sverige. Avslutningsvis: Glöm inte att Sverige är en del av Europa! Vi skall behandla Sverige i dess helhet framöver, så att vi inte blir en utpost i norra Europa utan närhet och utan kompetens men med ett alltför högt kostnadsläge i form av höga skatter och med en flykt av kompetens från denna region.

Herr talman! Marianne Stålberg sade att det finns pengar kvar av länsanslagen ute i länen. Såvitt jag vet är det olika i de olika länen. En del kanske har pengar kvar, medan andra är utan pengar. Detta betyder också att de som har pengar kvar kan göra satsningar som de kanske inte skulle ha gjort, om de inte vetat att de får mer pengar och att det finns förslag. Det har väl funnits en rädsla för att göra sig helt av med pengarna. Budgetåret är ju inte slut heller. Ett argument mot höjningar av länsanslagen tidigare var att det var olyckligt att höja länsanslagen därför att länen då skulle pytsa ut pengar hur som helst. Det var väl en av anledningarna till att man inte ville satsa så mycket. Nu bevisar de olika länen att de tar ett oerhört stort ansvar för de anslag de får. Då är den problematiken borta ur bilden. Det tycker jag att vi skall uppfatta som positivt. Inte alla länsstyrelser är utan pengar. Det är positivt. Det skulle nämligen vara ren katastrof om allihopa helt skulle sakna pengar. Då skulle ju länsanslagen behöva höjas ännu mer. På den punkten tror jag kanske inte vi skulle ha kommit så långt — om inte Marianne Stålberg ställt upp med mer pengar än de 110 miljonerna.

Herr talman! Marianne Stålberg sade att man i Jämtland har hushållat med länsanslaget. Men det är faktiskt så att Jämtland får ganska mycket pengar, jämfört med vissa andra län. Därför kanske man har någon krona kvar. Låt oss konstatera att åtta länsstyrelser har begärt nya, ”friska” pengar. Det är viktigt att de får sjösätta sina projekt. När det gäller offertstödet gör Marianne Stålberg sig märkvärdig över att Bengt Westerberg har tyckt att det kanske var ganska lyckade försök som ändå gjorts på sina håll. SIND tycker att stödet skall avskaffas. Det är ganska märkligt att de som år ut och år in arbetar med detta stöd tycker att en annan sorts stöd vore mycket bättre. Sedan sade Marianne Stålberg att det är högt i tak i rörelsen och att man där verkligen kan diskutera både skatter och annat. Ja, vi får väl se hur det blir när regeringen skall krypa till korset. För visst är det märkligt att det i Sverige går till på det sättet att regeringen lägger ett förslag till riksdagen, och när LO säger nej är regeringen beredd att dra tillbaka förslaget! Jag skulle vilja se vem det blir, om det är förra statsrådet kanske, som skall väcka den motion som gör att regeringen får krypa till korset och ändra sig. Om ni är så övertygade om denna åtstramning, Marianne Stålberg, varför löper ni inte linan ut i så fall? Det är så man bör göra om man har ansvaret för ett land och skall styra det. För några veckor sedan fick jag en pärm från landsbygdskommittén. Där fanns på 472 sidor med uppslag till förnyelse av landsbygden. Det finns skäl att använda länsanslagen till att satsa på många av de bra projekten i den pärmen. Ni har säkert fått varsin likadan pärm, så att ni kan se vilka förslag som finns. Men när inte ens glesbygdsdelegationens ordförande tror på några insatser, då kanske det inte var värt portokostnaden ens att skicka denna tjocka, tunga pärm, Marianne Stålberg. De kanske inte får några pengar till åtgärder. Sedan 1983/84 har länsanslaget ökat från 298 milj.kr. till 800 miljoner. Detta är faktiskt ett mått på vilken vikt oppositionen lägger vid att stödet skall komma de utsatta delarna av Sverige till godo. Jag vill avsluta med att säga att det är rimligt att överlåta beslutanderätten till regionerna och ge dem ansvar för de beslut som de fattar och ge dem möjlighet att följa upp dem. Då blir det säkert en bra politik och en god verksamhet ute i våra bygder.
Herr talman! Jag hann inte med att säga något om det som Börje Hörnlund tog upp från min förra replik. Han nämnde att bristen hos SIND skulle vara 1 miljard kronor. Jag hade ett samtal med SIND i går, varvid de nämnde siffran 281 miljoner — brutto. Det finns sådana investeringar som inte är så lämpliga. Bristen var alltså 281 miljoner brutto i går. Börje Hörnlund gav också den förre industriministern, som alltså hade ansvaret för regionalpolitiken, medhåll. Det var kanske första gången som den nuvarande talmannen fick medhåll av Börje Hörnlund. Det måste ändå ha glatt honom! Även nuvarande ansvarigt statsråd för regionalpolitiken säger samma sak: Om det finns bra projekt, så skall det också finnas pengar. Det är ju därför som både regeringen och utskottsmajoriteten har sagt, att skulle det saknas pengar beträffande länsanslaget i början av våren, går det bra för riksdagen att begära mera pengar. Det har gått bra i år, och det bör också gå bra nästa år. Sedan till det som Åke Edin har sagt om landsbygskampanjen. Vi alla har väl blivit inbjudna till framtidskonferensen i september i Östersund. Då är meningen, som alla känner till, att samtliga förslag under landsbygdskampanjen skall samlas ihop. Sedan räknar jag med att regeringen kommer att se på alla förslagen och undersöka vilka olika myndigheter som skall klara av det hela — om det blir på lokal, regional eller central nivå som man behöver hjälpa till för att genomföra projekten. Jag är alltså inte orolig när det gäller de projekt som man har diskuterat sig fram till. Jag räknar med att det kommer förslag här också efter september månad.